Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är utmärkt att regeringen i olika sammanhang envist biter sig fast och ständigt påtalar kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, även om det ofta inte verkar ge något konkret resultat. Detta måste fortsätta. Kampen för mänskliga rättigheter har ofta karaktären av droppen som urholkar stenen. Som utrikesministern var inne på fortsätter den islamiska diktaturregimen med avrättningar, arresteringar och förföljelser av arbetare, kvinnor, kurder, balucher, bahaier, araber och andra minoriteter. Senast i veckan avrättades en 32-åring i en by i Sardashtprovinsen i Kurdistan. Sedan Ebrahim Raisis maktövertagande som president har hundratals människor avrättats. Många avrättningar sker i hemlighet. Samtidigt fortsätter protesterna dagligen. Tusentals människor - arbetare - är på gator och torg. Arbetarna vill ha sina löner betalda. Det är en grundläggande rättighet att kunna organisera sig, men i Iran fängslas man. Senast i veckan fängslades en arbetaraktivist i Kurdistan. I går frigavs han villkorligt. Vi har många gånger här tagit upp kvinnorättsaktivister som Nasrin Sotoudeh, Zeyban, Zara, Nigar och Speideh och tusentals andra människor som sitter i fängelse i Iran. Den läkare och KI-forskare jag nämner i interpellationen skulle Iran i dag behöva för katastrofmedicin under pandemin. Men han sitter fängslad, och hans två barn och fru väntar här sedan 2016. Han är dömd till döden. Jag vet att utrikesministern tidigare har krävt här i kammaren att han ska friges, men jag saknar det svaret på papper. Det är väldigt viktigt att han får sjukvård och att domen inte verkställs, men man måste också kräva att han friges. EU-parlamentet har antagit en resolution med krav på omedelbar frigivning av honom och på avskaffande av dödsstraffet i Iran. Vi har haft den debatten tidigare, och jag vill att utrikesministern och Sverige fortsätter med de kraven. En annan svensk medborgare som sitter i fängelse och har fått en dödsdom, men som det sällan pratas om, är Chaab från arabrörelsen. Tyvärr ser jag i svaret inte heller rakt på sak att utrikesministern delar Amnesty Internationals oro gällande de brott som Ebrahim Raisi begick under 1988. Det handlar om massmorden på över 5 000 politiska fångar. Hans medarbetare sitter i svenskt fängelse, och rättegång pågår tack vare vår rättsstat och internationella lagar. Jag vill gärna höra vad utrikesministern själv tycker om den frågan. Det gäller inte bara brotten från 1988. Även 2019 begick Iran brott mot mänskliga rättigheter vid massprotesterna över hela landet.

Fru talman! Jag tackar för förtydligandena. Jag såg att det står att det är viktigt att han friges, men att kräva att han friges ger en lite annan tongång. Men jag förstår utrikesministern, och det är väldigt viktigt att såväl hans barn och fru som hans övriga familj både här i Sverige och i Iran hör detta, för det är viktigt. Vi vet att Sverige inte är det första land som drabbats av detta. Många andra EU-länder men också UK är drabbade. Irans mål är helt enkelt att göra affärer med människors liv. Det är därför de håller honom fängslad. Det är bara påhitt att en läkare skulle samverka med en annan regering och ett annat land. Det vet vi. Därför är det bra med den här tydligheten. Jättetack! Det andra delen av min interpellation handlar om kurderna. Jag vet att Sveriges ställningstagande när det gäller kurderna i alla delar alltid har varit väldigt tydligt och klart. Det gläder mig också att de flesta riksdagspartier är överens i denna fråga. Problemet är att Iran nu i och med den nya regeringen och Raisis maktövertagande har blivit ännu mer aggressivt och ännu mer repressivt mot sitt folk. Iran begår, precis som Turkiet, regelrätta folkrättsbrott i andra länder. Flera kurdiska oppositionella har blivit avrättade. Jag själv erfor detta i början av 1991 - anledningen till att jag flydde var att många av mina egna kamrater mördats på olika sätt. Iran fortsätter med detta. Nu har man sagt att man ska bomba. Man har varnat det kurdiska folket i Irak. De ska inte beblanda sig med eller vara i närheten av de oppositionella från Komala, KDPI, KDP och PYD från Iran. Båda länderna, Iran precis som Turkiet, använder oppositionella som förevändning för att helt enkelt komma åt det kurdiska självstyret. Man vill inte se att kurderna är i en liten zon för säkerhet. De oppositionella kurderna har inte bedrivit någon beväpnad kamp de senaste åren. Jag läste pressmeddelandet från en av rörelserna, Komala. De säger: Vi vill inte göra det. Det är inte för att vi vill lägga ned vapnen, men det går inte just nu. Vi vill inte att vanliga människor ska drabbas av det. Iran använder arbetare, de som kallas kolbar, som går över gränsen mellan Iran och Irak. Det tjänar sitt levebröd på det. Men både Turkiet och Iran bombar. Det skördar många människors liv, och deras arbete tillintetgörs. Det förstörs av dessa regimer. Då måste man göra ett klart och tydligt ställningstagande. Det var vad min fråga handlade om. Iran och Turkiet ska sluta att bomba oppositionella. Det finns också tusentals vanliga civila människor där som har flytt regimerna, och särskilt regimen i Iran. Vi är många tusentals kurdiska flyktingar vilkas släktingar och bröder har mördats där eller som är kvar i lägren. Det är inte bra för någon, och det handlar inte minst om mänskliga fri och rättigheter. Vi ska alltid försvara dem, och jag vet att vi gör det. Men det behövs ett bättre och rakare ställningstagande mot bombningarna.

Fru talman! Tack, utrikesministern, för tydligheten och ställningstagandet! Det behövs, och det måste man göra jämt och ständigt även om man inte får gehör. Man kan också använda rösten i EU och FN, som man nu gör. Iran har under de senaste decennierna inte bara hotat utan också vidtagit en rad åtgärder i syfte att beröva kurdiska självstyret dess säkerhet. Det har skett genom ständiga bombningar i gränsområdet och nu på irakiskt territorium där lägren finns med oppositionella, deras familjer och andra människor. Jag har haft kontakt med ett femtiotal kvinnor som har flytt hedersvåld och tvångsäktenskap. De flyr för att kunna vara där. De har barn med sig. De säger: Amineh, vad ska vi göra? Jag lovade att jag i dag skulle debattera det. Interpellationen ställde jag redan när Irans befälhavare uppmanade - han heter Mohammed Pakpour - att markstyrkorna skulle invadera Kurdistan. Jag menar att läget är väldigt allvarligt. Vi måste helt enkelt se till att kräva frigivning av alla politiska fångar och alla kvinnor. Man måste stoppa bombningarna, avrättningarna och lönnmördandet av kurdiska oppositionella. Det har sedan augusti skett flera mord. Iran har mördat tre och Turkiet flera av de oppositionella kurderna. Därför vill jag att vi aldrig ska sluta att påtala vad som sker. Det kommer tyvärr heller inte att upphöra förrän regimen har fallit och det iranska och det kurdiska folket självt bestämmer över sina egna liv och har sin frihet.